Fru talman! Chile befinner sig på dag 63 av de folkliga protesterna, som fortsätter från norr till söder, och förtrycket fortsätter. Det räcker med att gå in på de olika sociala medierna för att få bilder av det. FN presenterade en rapport den 13 december. Där presenterades siffror på över 28 000 gripna, många av dem olagligt gripna och anhållna. Det rapporteras om tortyr, sexuellt våld mot demonstranter och om döda. Siffran för antalet demonstranter som förlorat synen är också en exceptionell siffra; över 350 har förlorat synen. Och alla dessa siffror ökar. Totalt presenterar FN 21 punkter som Chile bör åtgärda med anledning av brott mot mänskliga rättigheter. Chiles regering svarar med att de vill verifiera fakta, eftersom de anser att siffrorna inte stämmer. Jag har tyvärr inte fått information om att regeringen ens kallat in ambassadören för att yttra Sveriges svaga ställningstagande. Men det är klart att när man lyssnar på utrikesministerns svar här, som i princip är detsamma som för en månad sedan, inser man att det inte finns något svar. Det är fortfarande samma besked: Vi avvaktar och väntar. Jag undrar vad som krävs för att en regering ska agera. Utrikesminister Linde pekar på den breda politiska överenskommelsen mellan regeringen och oppositionspartierna, det så kallade fredsavtalet. Men ministern glömmer att fredsavtalet är både odemokratiskt och icke inkluderande och att det vacklar. Flera partier inom oppositionen har lämnat avtalet. Unidad Social, som är en paraplyorganisation för alla fackföreningsrörelser och miljö-, feminist-, urfolks och studentorganisationer - har sagt nej till avtalet och campar nu utanför Chiles parlament för att uppmärksamma detta. 226 kommuner i Chile har genomfört folkomröstningar där stödet för en demokratisk, folklig konstitutionsprocess fick över 80 procent. I de kommuner vars borgmästare inte öppnade för folkomröstning anordnade organisationerna själva folkomröstningarna. Resultatet var detsamma. Samtidigt pågår en parallell process från regeringens håll med fortsatt repression mot folket. Det senaste som kommit fram är införandet av tårgaskemikalier i vattenkanonerna, som nu orsakar svåra brännskador hos demonstranterna. Regeringen fortsätter också att införa mer repressiva lagar för att bland annat inskränka demonstrationsrätten. I dag kommer demonstrationerna att resas igen på nationell nivå, som de gör varje fredag. Gatorna kommer att fyllas, och det kommer att resultera i fler skadade och gripna. Kommer Sveriges regering över huvud taget att agera mot Chiles regering, i så fall på vilket sätt? Om man inte är villig att använda de verktyg som finns för att sätta press, vad är i så fall kriterierna för att sätta press på en regering? Är det mord, tortyr, systematiskt sexuellt våld och olagliga anhållanden? Allt detta förekommer i dag i Chile.

Fru talman! Vänsterpartiet har de senaste två månaderna försökt få svar på vad som är regeringens strategi för Chile. Det är jättebra att man fördömer polisens och militärens våld, men vad händer sedan? Hur jobbar man aktivt för att sätta press på den chilenska regeringen? Tyvärr har svaren varit och fortsätter att vara få. Låt oss konstatera några saker till att börja med. Regeringen vill använda handel för att stärka demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, men i just detta fall vill man inte sätta press på den chilenska regeringen. I stället vill man fortsätta att förhandla om associeringsavtalet. Regeringen anser att om man gör som Vänsterpartiet tycker och pausar förhandlingarna, notera pausar, då stänger man en dörr. Frågan är då vilka initiativ regeringen skulle vilja ta för att gagna syftet att stärka demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, men det får vi ingen riktig klarhet i. Fru talman! Man kan också konstatera att den nya konstitutionen, som den svenska regeringen välkomnar, inte har tystat protesterna. Avståndet mellan politiker och vanligt folk i Chile är uppenbart långt. Det har lett till att politikerna skrivit in flera klausuler i arbetet med konstitutionen som folket inte tänker acceptera. Man kan också i detta sammanhang sätta in FN:s klimattoppmöte COP 25 i bilden. Att det flyttades från Chile ledde säkert till minskad repression mot demonstranterna. Samtidigt pekar rapporterna från Madrid på att Piñeras regering i Chile inte klarade av att leda förhandlingarna på ett fullgott sätt. I Madrid missade världens länder och ledare en avgörande möjlighet att motverka klimatförändringarna. Den tog man aldrig, och ett tungt ansvar för detta vilar på den chilenska regeringen. Vad är då skälet till protesterna? I Chile äger den rikaste delen av befolkningen över 26 procent av tillgångarna i landet och den fattigaste halvan omkring 2 procent. En stor del av chilenarna har svårt att klara sig ekonomiskt. Minimilönen är mycket låg och räcker inte till att betala nödvändigheter som boende, utbildning, sjukvård, vatten, el och kollektivtrafik. Hälften av landets löntagare har en lön som är mycket låg. Under 2019 har landet skakats av de omfattande protesterna. Det brutala våld som man har mötts av har väckt obehagliga minnen från Pinochets militärdiktatur. Det är jättebra att regeringen tar fram MR-rapporter. Det är viktigt för det arbete som vi har i Sverige för att öka medvetenheten om de brott som sker runt om i världen mot mänskliga rättigheter. Att det i vår kommer en ny sådan rapport om Chile är också bra. Men våra rapporter i Sverige kommer aldrig att höras i Chile. Det kommer aldrig att vara rätt strategi för att man ska reagera där. Vad ska då Sverige göra? Jag och Vänsterpartiet menar att det är dags för Sverige att höja rösten för Chiles folk. Utrikesminister Ann Linde kan kalla upp Chiles ambassadör till UD och vara tydlig i sitt fördömande av det våld och den brutalitet som vi har sett, att man har infört undantagstillstånd och att man har använt sig av militär. Man kan och bör kräva att EU pausar uppdateringen av associeringsavtalet med Chile. Det är rimligt att hela Europa sätter press på Chiles regering att sluta med våldet från militär och polis, att de facto skapa en fredlig process kring konstitution och andra delar i samhället och att lyssna på demonstranternas krav. Man kan också stoppa den svenska vapenexporten till Chiles militär. Den är inte jättestor, men den finns. Jag menar att det skulle vara en tydlig markering från svensk sida om man genomförde ett stopp av vapenexporten. Vår fråga kvarstår från Vänsterpartiet: Vad gör den svenska regeringen för Chiles folk?

Fru talman! Det var hårda ord från utrikesministern. Jag uppfattade inte om regeringen har kallat in ambassadören, men jag uppfattade att ni har haft ett samtal. Detta har dock inte varit tydligt utåt. Jag önskar att utrikesministerns hårda ord riktades till en regering som begår brott mot mänskliga rättigheter i stället för till parlamentariker som försöker lyfta upp frågan här i kammaren. Jag håller med om att det är viktigt med internationella avtal, som utrikesministern pekar på. Men vi måste också fundera på vad de ska vara till. Är det meningen att de ska användas för att "mänskligarättigheterwasha" eller "greenwasha"? Vi har som land ett ansvar för det som händer i Chile i dag. Vi har upprätthållit handel och relationer som vanligt trots mord på sociala ledare, olagliga anhållanden och livsfarliga miljöförstörelser som befolkning, djur och natur har fått stå ut med de senaste 30 åren. Sverige har utan ansvarskrav konsekvent ökat sin export till Chile. Utrikesministern menar att en paus i moderniseringen av associeringsavtalet inte skulle gagna demokrati och mänskliga rättigheter i Chile. Men jag menar att det vore ett sätt att markera att vi menar allvar med de punkter vi har tecknat i associeringsavtalet. En regering som begår brott mot mänskliga rättigheter måste få veta av omvärlden att det är oacceptabelt, och jag har faktiskt inte hört Sveriges röst tydligt nog.

Fru talman! Det är bra att utrikesministern tydligt höjer tonläget och säger att man är tuffast av alla. Jag hoppas att detta tonläge även gäller gentemot Chiles regering. Vi har velat ha klarhet i att man ska vara tydliga i sin kritik mot Chile och att Sverige och EU ska sätta press på Chile. Det är bra att man har uttryckt kritik till ambassadören och i de kontakter man har haft med regeringen. Vänsterpartiet har två krav till. Det ena är att stoppa vapenexporten för att markera att Sverige inte tänker skicka vapen så länge den aktuella polis och militärbrutaliteten pågår. Det andra är att göra paus i förhandlingarna om associeringsavtalet. Det är uppenbart att det är bra med handel och utbyte mellan Chile och Europa - och Sverige. Men genom att markera att man inte tänker gå vidare med uppdateringarna så länge det brutala våldet pågår skickar man en tydlig signal. Det är ett konkret sätt att tydligt säga: Om ni upphör med våldet kommer en dag då vi kan börja förhandla igen. Fru talman! Vi ska ha klart för oss att Chiles regering vill visa upp två bilder, en internationellt där man tar oron för polisbrutaliteten på allvar och en annan i Chile. Man fyller på med kemikalier i vattenkanonerna för att visa att man är beredd att gå ännu längre mot dem som demonstrerar samtidigt som man internationellt säger att man tar oron och rapporterna på allvar. Vi måste hela tiden se och hålla i huvudet att dessa två saker sker. Det är jättebra att utrikesministern har talat med Michelle Bachelet. Hon är en god vän till Sverige och de värderingar vi står upp för, och hon gör ett viktigt arbete.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

Fru talman! Utrikesministern anklagar mig för att inte vilja se eller lyssna till regeringens arbete. Jag vill försäkra ministern om att vi är många som dagligen velat se ett tydligt ställningstagande. Det vore klädsamt om ministern lyssnade på detta och på de otaliga organisationer som varje vecka träffas och diskuterar detta. Jag vill avsluta med att lyfta upp den demokratiprocess som folket fört fram i hela landet genom bland annat Unidad Social, som omfattar fackföreningar, miljöorganisationer, feministiska organisationer, urfolksorganisationer och studentorganisationer. Överallt har man skapat självsammankallande, folkliga möten där en enorm folkutbildning pågår och där man påbörjat en folklig konstitutionsprocess för att få bort diktaturens konstitution. Detta är en process som bör få omvärldens stöd. Chiles folks krav är legitima. Folk ska ha rätt till vatten, vilket de i dag inte har eftersom vattnet är privatiserat. Barn ska växa upp utan att bli förgiftade. Pensionssystemen ska säkra äldres rätt till ett värdigt liv. Folk ska kunna leva utan att behöva belåna sig för att köpa mat. Urfolken ska ha rätt till sin kultur, mark och vatten. Om vi tänker efter är det många av Chiles folks krav som är applicerbara även här i Sverige. Kanske kan vi dra lärdom av detta. Jag är övertygad om att Sverige skulle kunna vara ett land som spelar en positiv roll för demokratiprocessen i Chile. Och om vi har goda band med Chile, låt oss då ha det med det chilenska folket, inte med en regering som begår brott mot mänskliga rättigheter. Låt oss pausa associeringsavtalet, och låt oss tala om för Chiles regering att brott mot mänskliga rättigheter är oacceptabla.